Herr talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till ett antal reservationer, nämligen 3, 7, 8, 9, 12 och 15, och i övrigt till utskottets hemställan. När det gäller droger av olika slag har vi en sådan politik i Sverige att vi säger att knarket skall bort helt och hållet. Det är målsättningen. Det pågår för närvarande en kraftfull kampanj mot tobaken och dess skadeverkningar. Tobaken skall bli dyrare och det skall bli svårare att hitta en plats där man kan öva den lasten i fred. Jag förstår på många som fortfarande är kvar i den att de känner sig närmast trängda i nuvarande läge. Det skadar inte. Det är ju inget förståndigt de håller på med. Alkoholen är enligt många en materia som vi skall umgås fint och förnuftigt med. Vi skall reglera bruket och bekämpa missbruket. Vi skall också minska totalkonsumtionen med 25 90 fram till sekelskiftet.

Domen bör vara lika hård över föräldrar som förser sina barn och ungdomar, över äldre kamrater som är ”hyggliga” och langar till yngre kamrater som inte själva har rätt att köpa och över langare som langar för inkomstens skull. Domen bör vara lika hård över dem som langar alkohol som över dem som säljer knark. Vi kräver i reservation 3 kraftfulla åtgärder mot langningen av alkohol. Vi gör det för ungdomens skull, för folkhälsans skull, för de alkoholskadades skull, för alkoholsjukvårdens kostnaders skull och för trafikoffrens skull. Vi gör det också för att upprätthålla respekten för oss själva, våra beslut och vår målsättning här i denna kammare om 25-procentig nedgång i alkoholkonsumtionen i landet fram till sekelskiftet. Vi tycker därför att det är så viktigt med en rikskampanj mot langning. Jag tycker personligen att vi också kunde ta med hembränningen och smugglingen av alkohol i den kampanjen. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 än en gång. När det gäller reservation 7 är det fråga om motiveringen till mom. 14 i hemställan. Vi skulle vilja att man prövar att återigen samla kompetensen när det gäller vård av alkoholoch narkotikaskadade i frivilliga, tillfälliga nykterhetsoch narkotikanämnder. Majoriteten avstyrker det. Jag tycker inte att man skall avvisa vare sig nya eller nygamla förslag som har positiva syften. Reservation 8 gäller Familjehemmens riksförbund. Utskottets majoritet säger många vackra ord om detta. Det är en värdefull verksamhet. Personalen på dessa hem som tar emot bl.a. skadade ungdomar och äldre har behov av utbildning för att klara många svåra problem. Vi tycker att man bör ge hemmen den utbildningen och de resurser som utbildningen kräver. Det behövs pengar till det. Därmed kommer jag också naturligt in på en tillstyrkan av reservation 9. Reservation 12 bygger på motion S0266 av folkpartister och centerpartister. Den syftar till insatser för tidig upptäckt av alkoholproblem. Jag tror att vi alla är medvetna om hur nödvändig den förebyggande och uppsökande verksamheten är för att man verkligen skall kunna få tag i och göra något åt dem som alldeles för tidigt har kommit att bruka alldeles för mycket alkohol och knark. Jag yrkar därför bifall till reservation 12. Den sista reservationen jag yrkar bifall till är reservation 15. Det skrivs ganska mycket i betänkandet även om den. Mycket av det är väldigt bra. Det talas mycket om bekymren med att missbruket börjar utvecklas och utökas också bland kvinnor. Var sjätte missbrukare i dag är kvinna. Missbruket är dolt. Man söker hjälp för sent, om man alls söker hjälp. Man söker inte för sin alkoholism, utan man söker hos läkare för andra åkommor. Det kan gälla blodbrist, magproblem eller gynekologiska besvär. Psykvården får ta hand om kvinnliga missbrukare som har depressioner och sömnsvårigheter. Kvinnor kommer också ofta dit i samband med självmordsförsök. Kvinnliga missbrukare känner mer skam och skuld än manliga. Det förekommer också i det sammanhanget mycket misshandel och många sexuella övergrepp. Graviditeten är en period som är utomordentligt känslig för bruk av alkohol och narkotika. Det är dessutom ett gyllene tillfälle att sätta in aktiviteter under en sådan tidsperiod i kvinnans liv. Man skulle här kunna tala väldigt mycket om kvinnornas situation just då. I reservation 15 föreslår vi vissa insatser för kvinnorna utöver dem som i övrigt föreslås i betänkandet. Vi talar här om mycket allvarliga frågor i vårt samhälle, narkotikan och spriten. På en enda punkt har det lyckats oss att få med hela utskottet i ett tillkännagivande. Det gäller missbruk av teknisk sprit. Jag behöver därför inte säga särskilt mycket om det. Jag är glad över att vi har kommit dit tillsammans och att vi ger regeringen detta till känna. Det finns 34 moment i utskottets hemställan i detta betänkande. När jag läser de momenten finner jag orden ”avslår” eller ”avvisar” i 32 fall. Man blir litet beklämd när man läser det på det sättet. Vi har här ett i och för sig bra förslag som vi till stora delar är överens om. När vi försöker förbättra det på olika punkter blir resultatet bara ett upprepande av orden avslår och avvisar. I ett enda fall föreslås att vi skall ge regeringen ett tillkännagivande, nämligen om att det behövs bättre åtgärder för att teknisk sprit inte skall gå att dricka. Jag beklagar alla avstyrkanden. Jag har redan gjort mina yrkanden.

Herr talman! I alkoholpolitiska sammanhang hänvisar man ofta till riksdagens alkoholpolitiska beslut från 1977. Det har sin speciella förklaring. Det var första gången som vi här i riksdagen fattade beslut om kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med alkoholproblemen. Grunden lades då för en kraftfull alkoholpolitik, vars främsta syfte var att sänka alkoholkomsumtionen. Det var ett beslut som togs i politisk enighet, och det fick även stöd av de olika nykterhetsorganisationerna. Alkoholförsäljningen minskade, och därmed också de alkoholrelaterade sjukdomarna. Konsumtionen av öl, vin och starksprit ökar emellertid. Man kan nog tyvärr dra den slutsatsen att ett stort antal yngre män och kvinnor i dag dricker oftare och större kvantiteter än vad någon annan tidigare generation har gjort. Efter beslutet om att avveckla socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor tog regeringen initiativ till bildandet av det alkoholoch narkotikapolitiska rådet, det s.k. AN-rådet. Rådet knöts till socialdepartementet. Vi har här i riksdagen vid flera tidigare tillfällen haft anledning att diskutera rådets arbetsformer. Under de senaste åren har flera motionärer riktat kritik mot rådets sätt att arbeta, och framför allt mot dess brist på initiativ. Man har vissa resurser för information som är avsedd att väcka opinion kring ungdomens alkoholoch narkotikavanor. Upplysning och information har stor betydelse, särskilt när det gäller de unga, i ansträngningarna att minska alkoholkonsumtionen. Förutom information krävs det åtskilliga insatser om man vill komma till rätta med alkoholproblemen. De måste bekämpas på bred front. Det har riksdagen också tidigare påpekat. Alkoholfrågan brukar i olika sammanhang betecknas som den största olösta frågan på det sociala området, och skadeverkningarna talar också sitt tydliga språk. Det räcker alltså inte med information. Också andra åtgärder behövs, och därför efterlyser vi att det när det gäller AN-rådets uppgifter ges en noggrann beskrivning från regeringens sida samt att en uppdelning mellan rådets och socialdepartementets insatser sker. Det av riksdag och regering fastställda målet för den svenska alkoholpolitiken, att med utgångspunkt från 1984 års konsumtion fram till år 2000 sänka den totala alkoholkonsumtionen med 25 96, måste uppnås. Men för att vi skall kunna nå målet krävs en av alla parter väl genomförd offensiv alkoholpolitik. Som ett led i detta arbete är det angeläget att man inriktar sig på tidig upptäckt av drogproblem och på tidiga insatser. Det är lättare att stämma i bäcken än i ån. Alkoholforskningen har under de senaste åren i stort kommit att handla om vårdoch behandlingsforskning, och under de kommande åren bör man därför prioritera bl.a. forskning om det förebyggande arbetets metodik och pedagogik. Det traditionella kvinnliga dryckesmönstret karakteriseras av få dryckestillfällen och små kvantiteter. Men det nya kvinnliga dryckesmönstret är en utökning av det traditionella, med större kvantiteter och tätare konsumtionstillfällen. Kunskaperna om kvinnors missbruk och deras liv som missbrukare är mycket vaga. Det dolda missbrukets offer utgörs till stor del av kvinnor. En mycket dyster bild kan tecknas för de kvinnor som genom ett oskyldigt vindrickande har blivit alkoholberoende. Om både kvinnan och mannen i en familj överkonsumerar alkohol leder det till mycket svåra konsekvenser, inte minst för barnen. Behandling och rehabilitering av kvinnor med alkoholproblem kräver speciella insatser. I socialstyrelsens skriftserie från februari 1987 sägs bl.a. att utifrån dokumentationen kan vi konstatera att det finns alla skäl att ställa särskilda krav på vården för kvinnliga missbrukare. Det är någonting att ta fasta på vid all planläggning av vården för kvinnliga missbrukare.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

Herr talman! Frågan om en översyn av narkotikabegreppet har tidigare diskuterats här i riksdagen, men utan att det föranledde någon åtgärd. Det har då anmärkts att den nuvarande uppräkningsdefinitionen gör det svårt att möta inflödet av nya syntetiska droger. Narkotikalagstiftningen kommer att släpa efter och blir inte tillämplig på nya rusmedel förrän dessa blivit uppförda på narkotikaförteckningen. Även om tiden för sådana beslut kan minskas något genom att man uppmärksammar den här frågan i andra länder är det i dag så att samhället i praktiken saknar möjligheter att föregripa en hotande utveckling. Vi kan i viss mån ha legalt knark i samhället utan att det går att göra någonting åt det. Den lucka som finns i den svenska narkotikalagstiftningen är betydande, den är stor, den är svår, särskilt som man, i varje fall inte för närvarande, kan skönja något slut på raden av nya rusmedel, särskilt s.k. skräddarsydda analoga droger eller — för att använda ett annat uttryck — designade droger. Den amerikanska erfarenheten på detta område är mycket oroande. Företagsamma kemister kan framställa substanser som är mellan 200 och 4 000 gånger starkare än heroin. Man har beräknat att det bara behövs 6 kilo av de här medlen för att tillfredsställa ett helt års behov av droger för samtliga USA:s 500 000 heroinister. Detta undergräver förstås den traditionella narkotikakontrollen, med dess nuvarande inriktning på att kontrollera utbudet av vissa, på särskilda förteckningar uppförda kemiska ämnen. I USA är en stor del av de här preparaten, de här designade drogerna, klassade som narkotika, men så är det inte här hos oss. För något år sedan beslagtogs den narkotikaliknande drogen MDMA, den s.k. Ecstasy-drogen, i Stockholm. I det mål som beslaget föranledde — vilket blev mycket uppmärksammat — frikändes de båda tilltalade, då domstolen ansåg att utredningen ”inte med säkerhet visar att tabletterna utgör narkotika i narkotikastrafflagens mening”. De beslagtagna tabletterna lämnades t.o.m. tillbaka till de åtalade. Dessa s.k. designade droger är farligare än vanlig narkotika. De tillverkas genom att man gör små förändringar i molekylen hos en kontrollerad substans. Resultatet kan bli ett ämne som är mellan 20 och 4 000 gånger starkare än heroin. Det betyder att en ”normal” dos för en heroinist motsvaras av ett saltkorn eller mindre, och ett par milligram är en dödlig dos. De här drogerna kan alltså tillverkas och'även användas legalt. Nya droger av denna typ finns inte på vår narkotikaförteckning. Jag tycker det är en stor brist. De vinster man kan få på denna tillverkning är givetvis hisnande. För 2 000 dollar i utrustning kan man tillverka knark till ett värde av 1 biljon dollar. 1 gram av något som betecknas som 3-metyl-fentanyl är tillräckligt för att göra 1 miljon doser knark. Undra på att detta är lockande och lönsamt! En enda insats i ett laboratorium kan ge pengar som räcker för ett helt liv. Den här verksamheten kommer att utvecklas både i vårt land och på andra hålli världen. I USA är detta redan, som jag sade, ett stort problem. Det är, herr talman, tyvärr bara en tidsfråga innan vi har samma elände här. Vi har haft något av detta, men det är nog mycket mer att vänta. Vpk föreslår i en motion att man skall se över narkotikastrafflagen för att parera denna händelseutveckling. Man måste titta på denna fråga ur många aspekter. Den rymmer ju både juridik, narkotikapolitik och vetenskap. Någon enkel lösning kanske inte finns på det här problemet, som alltså är sammansatt av just narkotikapolitik, juridik och vetenskap.

Det är självfallet att till utredningen måste knytas juridisk, medicinsk och narkotikapolitisk sakkunskap. Så till en annan fråga i detta betänkande, herr talman, nämligen invandrarungdomar. Vpk har motionerat om särskilda resurser till kommunerna för ett socialt stödprojekt för invandrarungdom. I vårt förslag ingår att invandrare anställs för arbete inom sin egen nationsoch språkgrupp. Invandrarorganisationerna skall också spela en stor roll i verksamheten. Vi anser att ett sådant stödprojekt skulle förhindra många sociala problem och stärka invandrarungdomars identitet och självkänsla. Man uppskattar att 14 26, dvs. ca 150 000, av Sveriges ungdomar har utländsk härkomst. Hälften bor i storstadsregionerna och en tredjedel i Stockholm: Boendesegregationen inom storstäderna förstärker koncentrationen av invandrarungdomar till vissa områden. Invandrarungdomarna går oftare än andra den ”korta” utbildningsvägen, och arbetslöshetstalen bland invandrarungdomarna är i vissa åldrar dubbelt så höga som för andra ungdomar. Att detta leder till sociala problem är inte konstigt men måste mötas på ett sätt som gör att det etniska ursprunget blir berikande i stället för att skapa rasmotsättningar. I budgetpropositionen lade ungdomsministern fram 100 förslag till åtgärder för Sveriges ungdom. Bland förslagen fanns allt från stöd till Isolera Sydafrikakommittén till knivförbud. Det mesta var gammal skåpmat. Det fanns inga progressiva förslag om särskilda insatser för att förbättra invandrarungdomars sociala situation. Samtidigt blossar det upp invandrarhat och främlingsfientlighet på allt fler platser i landet. Inte minst här i Stockholmsområdet har det förekommit öppna konfrontationer mellan rasister och invandrare. Vårt förslag om ett socialt stödprojekt för socialt utsatta invandrarungdomar är ett förslag för att rädda ungdomar från utslagning och i stället ge dem möjlighet att utveckla sina resurser i skolan eller i ett stimulerande yrke. — Prot. 1987/88:115 Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer till betänkandet. 5 maj 1988

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till socialutskottets betänkande 17, och till Per Arne Aglerts och andras upplyftande yrka avslag på reservationerna. I själva verket är vi inte så oeniga. När man avstyrker motioner sker detta därför att man inte kan uttala sig exakt. Texten i utskottsbetänkandet borde egentligen ha tillfredsställt reservanterna. Där står ofta att ärendet följs noga, och detta kan man säga när det gäller behandlingen av alkoholoch narkotikaskadade. Men det är icke lätt, herr talman, att klara upp detta enormt stora problem i vårt svenska samhälle. Jag vill än en gång upprepa: Man kan aldrig vårda bort vare sig knarkeller alkoholmissbruk. Det går inte. Det måste till en alkoholpolitik om man skall komma till rätta med dessa frågor. Vårt svenska samhälle och våra vanor är sådana att vi kommer att ha problemet kvar även i framtiden — jag höll på att säga för all framtid, för det är ett gammalt problem. Men vi kan minska skadorna, och vi kan minska konsumtionen. Vi vet att konsumtionen och skadorna hör ihop. De linjerna i statistiken följer varandra noga. Jag vill ta upp ett par frågor som har blivit aktualiserade här. Vi har AN-rådet och vi har fått en särskild beredningsgrupp med det i denna kammare icke okända namnet BOMAN, där Anna Lindh är ordförande. De har redan uträttat mycket, och man kan säga att de är starkt på gång. Frågan om langningen säger vi i utskottet är en fråga som AN-rådet får bedöma. Frågan är alltid när man bör gå in med en kampanj. Man kan inte ha två kampanjer samtidigt, och man måste arbeta i den ordning man finner riktig. Langningen, framför allt till unga människor, är förbjuden. Det är straffbart att langa. Ändå följs inte denna bestämmelse. Jag tycker detta är ett exempel på att man kan ha lagar, men att om människorna inte vill följa dem uppstår ändå problem. Man skulle vilja nita fast ordentligt i samhället och människorna att det är förbjudet att langa till sina barn och till sina kamrater, att det är förbjudet att langa utanför Systembolaget till unga människor som inte får köpa. Det behövs säkert en kampanj igen för att tala om detta ordentligt, det måste alltså nitas in hos den svenska allmänheten. Vi kommer snart att få en ny debatt i samband med LVM-betänkandet, men jag tänkte ändå ta fram den förändring som sker när det gäller 11 § i socialtjänstlagen: Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Med denna förstärkning — och det har redan tidigare skett en förstärkning — säger man att socialnämnden har en skyldighet. Anledningen till att detta framhävs är kanske att socialnämnderna inte riktigt har tagit itu med dessa frågor. Därför förstärks denna paragraf. Med det vill jag också ha sagt att socialnämnden har en central roll när det gäller 173 behandling. Det finns förslag om att inrätta en ny nämnd på alkoholoch narkotikaområdet. Det verkar något egendomligt. Det är att ta ansvaret ifrån socialnämnderna, och det kan inte vara bra. Däremot skulle man gärna se att det utvecklades många fler alkoholoch narkotikapolitiska program i kommunerna och i landstingen. Det skulle man behöva. Men socialnämnderna måste ha en central roll i behandlingskedjan. Man har också att ta hjälp av alla de frivilliga organisationer som finns och ställer upp här. Vi har all anledning att vara mycket glada över att det finns människor som känner för dem som verkligen har det svårt. Detta måste vi konstatera. Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om statsbidraget. Detta statsbidrag schabloniserades för några år sedan. Syftet var gott, som det mesta som vi fattar beslut om här i kammaren, nämligen att jämställa institutionsvården och den öppna vården. Kommunerna skulle få välja det som de ansåg vara bäst. Vi har nu erfarit att framför allt den tunga vården har kommit i bakgrunden. Nu kommer emellertid 35 milj.kr. extra att anslås för att en upprustning skall kunna ske i fråga om detta. Underförstått har vi sagt att statsbidraget bör ses över. Och socialutskottet har vänt sig till riksdagens revisorer och begärt att de skall se över statsbidraget. Riksdagens revisorer skall uttala sig om huruvida statsbidraget är bra utformat eller om det behöver ändras. Riksrevisionsverket har regeringens uppdrag att se över det, och jag utgår från att det sker en samordning av dessa undersökningar. Vi måste emellertid få klart för oss om det schabloniserade statsbidraget behöver ändras så att det blir mer riktat. Nu är det framför allt på det frivilliga området, dvs. där det hos de enskilda människorna finns en någorlunda socialt bra bakgrund och där familjeförhållandena är någorlunda hela, som det finns ganska goda möjligheter. Och samhället har ställt upp. Men hur går det för dem som är verkligt nedgångna? Vi bör därför ta reda på om statsbidraget i detta sammanhang är bra utformat. Vi får anledning att återkomma till detta, men jag har i mitt anförande velat lyfta fram denna fråga. När det gäller AN-rådet är målet för alkoholinformationen att den skall inriktas på att begränsa det traditionella bruket av alkohol. Denna målsättning återfinns inte i den moderata reservationen nr 1. Jag vet inte om det är av misstag eller om man har tänkt igenom frågan. Men det som står på tre rader på s. 8 i betänkandet är mycket betydelsefullt. Till slut, herr talman, vill jag säga några ord med anledning av det som Inga Lantz sade om narkotikabegreppet. Om det är som Inga Lantz säger, och jag tror att hon har undersökt detta ordentligt, så följs detta mycket noggrant av socialstyrelsen. Förra året undersökte vi detta i socialutskottet, och vi kom fram till att de bestämmelser som vi har på detta område är tillräckliga. Som det nu är kan samhället mycket snabbt reagera och föra upp nya narkotikamedel på den lista som gäller. Man kan knappast komma närmare ett system som innebär att man följer denna fråga så noga som för närvarande sker. Därför har vi inte heller på denna punkt kunnat ansluta oss till en särskild skrivning till regeringen. Än en gång, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i socialutskottets betänkande 17 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om hur det går med motioner som man väcker här i riksdagen. Jag har ju visserligen suttit i riksdagen bara en bråkdel av den tid som Evert Svensson har suttit här, men jag har inte suttit här så länge att jag har blivit så avslagen som han låter när han säger att det inte är så lätt att åstadkomma något. Jag menar att det i motionerna finns väldigt mycket som skulle kunna leda till en viss förbättring av alkoholpolitiken. Det får gå som vanligt med motionerna, bara det går som det brukar, nämligen att regeringen plockar ett och annat russin ur dem och tar in dem i sina rätta sammanhang. När det gäller kampanjen mot langning tror jag att det som man menar i samtliga motioner är att den bör förberedas nu. Det har gått tillräckligt lång tid. Jag säger däremot inte att den omedelbart skall sätta i gång. Men AN-rådet och regeringen bör ta fasta på detta och börja förbereda en sådan kampanj mot langning. När det gäller centralnämnderna i kommunerna som arbetar med alkoholoch narkotikafrågor är jag medveten om att man kanske inte har uttryckt betydelsen av dem så bra. Men det finns ett behov av dem, vilket kom fram i socialberedningen när det talades om LVM. Där det finns distriktshämnder och kommundelsnämnder riskerar man att den goda kunskapen försvinner om de svåra frågorna när det gäller att hjälpa alkoholister och narkotikaslavar. Men när denna motion avslås kan det hända att man i kommunerna ändå kan hitta något sätt att sköta detta centralt. Om vi inte får riksdagen med oss på detta, får vi väl i de kommuner där det behövs sköta det själva, det brukar kunna gå det också ibland. I övrigt håller jag med Evert Svensson om att vi i stort sett är överens när det gäller detta betänkande. Men det hade blivit litet bättre om en del motioner hade tillstyrkts och inte bara en av dem.
Herr talman! Evert Svensson började med att säga att vi inte är särskilt oeniga. Jag vill instämma i den bedömningen. Men vad vii våra reservationer trots allt efterlyser är en rad åtgärder. Vi vill satsa på t.ex. ett effektivt alkoholoch narkotikapolitiskt råd, en omfattande kampanj mot langning, drogfria ungdomsmiljöer, familjevård genom ett statligt stöd till Familjehemmens riksförbund, insatser för att upptäcka alkoholproblem på ett tidigt stadium, behandlingsinsatser med inriktning på kvinnors speciella problem och stöd till frivilliga organisationer. Alla dessa åtgärder skulle ha stor betydelse i förebyggande syfte. Man kan därför dra slutsatsen att våra reservationer vittnar om en större iver och en högre ambitionsnivå från vår sida för att komma till rätta med drogproblemen än från utskottsmajoritetens sida.

Herr talman! I dag är knark helt legalt. Som jag sade är de ”designade” drogerna mycket allvarligare än vanligt knark. Det behövs mikroskopiska doser för att åstadkomma ett rus. Risken för överdos är uppenbar. För att åstadkomma ett rus krävs mindre än ett mikrogram, en miljondels gram. Ca 300 000 doser lär kunna få rum i en tablett som inte är större än en vanlig Magnecyltablett. Det går inte heller att upptäcka dessa ”designade” droger genom blodprov eller urinprov som tas t.ex. på våra kriminalvårdsanstalter. Det krävs helt andra analysmetoder för att upptäcka dessa. Därför är dessa droger idealiska för smuggling. Vi vet att 65-70 96 av dem som finns på våra kriminalvårdsanstalter redan i dag använder droger. Detta kommer att bli ett väldigt stort problem i framtiden. Jag tycker att man åtminstone kan begära att det görs någon sorts återkoppling till USA så, att när ett medel där har klassats som narkotika borde det automatiskt också bli klassat som narkotika här. Detta borde man kunna organisera via internationell polis. Nu vill man vänta och se i stället för att föregripa. Som jag sade är ”designade” droger mycket farligare och starkare än vanligt knark. Jag har uppgifter om ett medel som kallas LO-Fentanyl. Det är 6 000 gånger starkare än morfin. Detta gör alltså att det kommer att bli allvarliga problem. Vpk föreslår att man tillsätter en utredning med uppgift att studera frågan om ”designade” droger. Jag kan inte förstå den kallsinnighet som utskottets representant visar inför denna mycket allvarliga fråga, som kommer att skölja över oss. Då kommer vi att fråga oss: Varför har vi inte gjort någonting tidigare? Det är inte så väldigt avancerade saker vi begär, bara en utredning för att se på frågan. Jag tycker att det borde ha varit i socialutskottets intresse att tillstyrka vår motion.

Herr talman! Kan, Inga Lantz, en utredning klara av definierandet bättre än den expertis som vi redan har i socialstyrelsen? Jag tror det är nödvändigt att läsa upp vad utskottet skriver på denna punkt. Utskottet gjorde bedömningen ”att det fanns klara fördelar med en uppräkningsdefinition av Prot. 1987/88:115 den typ som för närvarande tillämpas då en sådan definition gör att det är 5 maj 1988 möjligt för var och en att skaffa sig kunskap om ifall ett visst ämne är narkotika eller inte. Definitionen är dessutom enkel och juridiskt exakt och därigenom tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Utskottet ansåg” — det var förra året — ”att beredskapen för att möta en situation då det på den svenska marknaden uppträder nya narkotiska ämnen eller preparat är god.” Vi har alltså redan byggt upp en apparat som bevakar frågan. Om inte den klarar den här uppgiften, har jag svårt att tänka mig att en utredning skulle kunna göra det. Jag tycker att det nästan — jag har svårt att ta ordet i min mun — är oförskämt att tro att de som bevakar frågan inte har den kunskap som behövs. Att en utredning skulle kunna göra det bättre har jag som sagt väldigt svårt att tro. Däremot understryker jag än en gång det som Inga Lantz sade om faran. Det är naturligtvis riktigt. Och är det så som Inga Lantz säger måste det gå att få dessa preparat ganska snart införda i förteckningen. Det har sagts i replikerna att skillnaden mellan våra uppfattningar inte är så stor. Jag vill än en gång understryka att socialnämnden har en central roll i behandlingsarbetet. Vi anser att socialnämnderna hittills inte har gjort vad de borde göra. Detta har också understrukits av socialberedningen. Jag har vidare sagt att vi kanske får tänka över hur statsbidragen skall utformas.
Herr talman! I sin förra replik sade Evert Svensson att om det är så som Inga Lantz säger är det allvarligt. Det är faktiskt så allvarligt. Jag är förvånad över att utskottets ledamöter inte har uppmärksammat frågan mera. Det finns en hel del skrifter om detta. En tjänsteman från utredningstjänsten har studerat frågan i USA och skrivit om det. Det kommer forskningsrapporter från USA, och man kan också läsa om detta i kvällstidningar hos oss. Det är en allvarlig okunskap hos Evert Svensson som gör att han hanterar den här frågan så lättvindigt som han gör. Jag menar att man måste skaffa sig beredskap inför det som kommer. Den här frågan är ju både juridisk, vetenskaplig och narkotikapolitisk, och den behöver utredas. Vi hade en hearing i utskottet om dessa frågor förra året. De som vi hade bjudit dit var ganska kallsinniga. Man sade att man kan ”greja” detta i efterhand. Men vad jag önskar är en förebyggande verksamhet, så att vi inte i vårt land får en legal förekomst av sådan här fruktansvärd narkotika, som kan få oerhört skadliga effekter. Vi behöver alltså en utredning om klassningen av narkotika. Man kan fråga sig hur allvarligt problemet skall tillåtas bli innan socialutskottet reagerar. De siffror och de effekter som jag har redogjort för här är verklighet. Därför menar jag att det är hög tid att riksdag och regering tar tag i frågan.
Herr talman! Det är inte så att vi nonchalerar den här frågan, och det är inte så att vi inte tror på vad Inga Lantz säger om nya narkotikapreparat. Vi vet att marknaden ibland översköljs av importerade nya narkotiska medel. Lär Men jag tillbakavisar det Inga Lantz säger om oss andra i utskottet, att vi inte skulle ta frågan på allvar. Det tror jag att jag med mycket stor styrka kan göra å mina kamraters vägnar. Däremot säger vi: Det finns ett regelsystem och en myndighet som följer utvecklingen. Den myndigheten har all den expertis som den behöver, och har den inte det får den skaffa sig det. Jag skulle råda Inga Lantz att skicka över sitt anförande i förbättrat skick till socialstyrelsen och be dem att ta upp det hela. Men jag tror att det är helt onödigt, eftersom socialstyrelsen följer frågan.

Herr talman! Eftersom jag som motionär är inblandad i flera av de motioner som behandlas i det här betänkandet, vill jag göra några kommentarer. En del av mina motionsyrkanden har nämligen även föranlett reservationer. Men jag känner det angeläget med ett inlägg i debatten också av bl.a. två andra skäl: dels den alldeles färska SIFO-undersökningen som visar att ungdomsdrickandet ökar, dels att Folknykterhetens dag infaller om bara en vecka. För att börja med det sistnämnda — Folknykterhetens dag — tror jag det är viktigt att vi som riksdagsledamöter med kraft och klarhet engagerar oss i de olika arrangemang som bl.a. nykterhetsrörelsen och olika samarbetskommittéer ordnar på många platser runt om i landet just den dagen. Oberoende av vår egen personliga inställning till alkoholen, bör det inte vara svårt för oss att med verklig uppriktighet och med engagemang hjälpa till att på den här dagen påtala den kris som alkoholen orsakar inom t.ex. sjukvården, i trafiken, i brottssammanhang, i produktionen — och framför allt kanske i våra medmänskliga relationer. Den insikt och kunskap vi som riksdagsledamöter har på det här området bör vi framföra även utanför utskottsrum och plenisal. Även om vårt budskap inte alltid blir så populärt, är det nödvändigt att även obehagliga sanningar sägs, om vi menar allvar med vårt löfte till Världshälsoorganisationen, WHO, att radikalt sänka vår alkoholkonsumtion. Men, herr talman, det är inte heller enbart obehagliga sanningar som behöver framföras. Vi måste nämligen komma ihåg att poängtera allt det positiva som ett minskat alkoholdrickande för med sig. Exempel på detta är så lätta att finna, att jag inte ens behöver nämna några. Att jag här berört Folknykterhetens dag beror inte enbart på att den är så nära förestående. Nej, ett skäl är också att den är en del av den upplysning, information och attitydförändring som det talas om i det här betänkandet och som vi alla anser vara viktiga inslag när det gäller alkoholoch narkotikapolitiken. Ett exempel på att behovet är stort när det gäller att minska alkoholkonsumtionen är den alldeles färska SIFO-rapporten om att ungdomar har fortsatt att öka sitt alkoholdrickande. Genom de intervjuer som gjorts vid personliga besök hos ungdomar i åldern 14 till 24 år har det framkommit att sedan förra året har ungdomarna druckit 15 96 mer starksprit, 13 20 mer starköl och 20 96 mer folköl. Omräknat till ren alkohol har alkoholkonsumtionen ökat med 11 96 sedan motsvarande undersökning gjordes förra året. Bl.a. mot den här bakgrunden vill jag yrka bifall till den borgerliga reservationen nr 3 i det betänkande som vi här behandlar. Där anförs, med anledning av en motion från Sigge Godin och mig och en partimotion från folkpartiet, att det nu behövs en kampanj, såväl för att rent allmänt dra uppmärksamheten till alkoholfrågorna som för att stärka opinionsbildningen mot langning. Vad Sigge Godin och jag bl.a. framhållit är vikten av att försöka ersätta den negativa stämpel som alkoholpolitiken fått genom att man ger alkoholupplysningen en klarare och mera målinriktad karaktär av folkhälsoupplysning. Behovet av krafttag mot langning, som både Per Arne Aglert och Evert Svensson var inne på, understryks allvarligt av den erfarenhet vi fick nu senast under valborgsmässofirandet. Inte minst polisen och sjukvårdens personal berättar med oro och förfäran att det är allt yngre ungdomar som grips för fylleri och som förs in för nödvändig avgiftning och behandling. Dessa unga ungdomar kan inte komma över alkohol om inte någon langar! Låt mig också i det här sammanhanget bara understryka vad några av oss i riksdagens nykterhetsgrupp säger i en av motionerna. Vi påpekar där behovet av information till ungdomar — och då särskilt unga kvinnor — men också särskilda insatser till de anställda i arbetslivet. Som jag redan nämnt är det oerhört viktigt att försöka få ungdomar att inte börja dricka alkohol. Men vi kan inte heller lämna dem som redan hamnat i missbruk åt sitt öde. Tyvärr är det många som är så grava missbrukare och så svårt skadade att de missbrukar även teknisk sprit och liknande preparat. För de flesta av dessa mycket vårdkrävande missbrukare räcker det inte med socialtjänstens eller sjukvårdens vårdinsatser. Några av oss riksdagsledamöter har under flera år krävt att det måste bli svårare att få tag i teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Vi har begärt en skärpning av bestämmelserna för sådan försäljning. Vi har också i våra motioner begärt att de nuvarande preparat som används av missbrukare — främst gäller det T-röd — så långt möjligt måste ersättas av andra medel. Ibland har vi motionärer som påtalat de hälsovådliga effekterna av sådana här preparat nästan förlöjligats. Bl. a. därför — men framför allt för ökade möjligheter att nu rädda människoliv — är det med stor tillfredsställelse som jag nu konstaterar att ett enigt socialutskott i det här betänkandet föreslår att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt komma med förslag om hur man skall komma till rätta med missbruket av teknisk sprit m.m. Olle Grahn och jag, som motionerat om det i flera år nu, är mycket tacksamma mot socialutskottet för den behandling vår motion fått. Herr talman! Det finns naturligtvis många fler angelägna synpunkter som skulle behöva föras fram i det här sammanhanget, men jag skall avstå från det nu. Även om jag själv inte är helt nöjd med behandlingen i utskottet av alla motionsyrkandena, finns det ändå i en del av utskottets skrivningar och i vissa reservationer glädjande skärpningar och markeringar när det gäller inställningen till alkoholoch narkotikapolitiken. Jag hoppas också att den inställningen blir mer och mer framträdande och att den skall komma att gälla hela riksdagen och inte bara socialutskottet. Herr talman! Jag ber med det här att få yrka bifall till reservationerna nr 3, 7, 8, 9, 12 och 15 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I betänkandet behandlas ett par yrkanden som jag framfört i motion 1987/88:S0249. Det ena yrkandet syftar till en lagändring som innebär att nykterhetsnämnder blir obligatoriska i samtliga kommuner. För ett antal år sedan hade varje primärkommun en nykterhetsnämnd. De politiska partierna hade i regel nominerat sådana personer till nämnderna som var ideellt engagerade och intresserade att hjälpa personer och familjer som fastnat i alkoholism. När nykterhetsnämnderna i kommunerna lades ned — eller måhända mer korrekt uttryckt gick upp i socialnämnderna — skedde detta med motiveringen att socialnämnderna mer skulle kunna se till helheten, det sociala sammanhang i vilket de alkoholberoende levde, än vad nykterhetsnämnderna kunnat. Det är lätt att känna sympati för detta resonemang, men det fungerar dåligt i praktiken. Nykterhetsnämnderna hade förvisso alla möjligheter och allt intresse att se till människans totala situation och gjorde det också. Socialnämnderna har i dag så många, stora och var och en för sig viktiga uppgifter att de snarare kommer att se människan ur ett snävare perspektiv än vad nykterhetsnämnderna gjorde. Jag påstår således att nykterhetsvården och den förebyggande och hejdande verksamheten inom alkoholpolitiken i de flesta fall fungerade bättre ute i kommunerna på den tid då kommunerna höll sig med nykterhetsnämnder. Herr talman! Jag har med glädje konstaterat att några representanter i utskottet valt att reservera sig mot utskottets skrivningar för att i stället uttala att det bör övervägas om inte en försöksverksamhet med t.ex. nykterhetsoch narkotikanämnder bör få förekomma. En sådan försöksverksamhet skulle självfallet kunna ge nya erfarenheter och utgöra ett underlag för att avgöra vilken organisation för de kommunala nämnderna som bäst kan motverka alkoholmissbrukets skadeverkningar. Jag vill också säga några få ord med anledning av mitt andra yrkande i motion §0249. Den gäller satsningar på familjevården. Det finns positiva skrivningar i betänkandet, framför allt när det gäller vården av alkoholmissbrukare, där det talas om variation och mångfald i utbudet av behandlingsmöjligheter. Alkoholmissbrukare kan knappast rehabiliteras om inte hans eller hennes familj också samtidigt rehabiliteras. Det är i själva verket en absurd vårdidé att ta alkoholisten ur dennes ofta söndertrasade och miserabla familjemiljö och efter ett antal veckor placera honom eller henne tillbaka till samma sociala miljö. Samtliga familjemedlemmar måste motiveras och delta i rehabiliteringen för att den nödvändiga sammanläkningen skall kunna ske. Herr talman! Under våren har samtliga partiledare varit inbjudna till 5 maj 1988 LP-stiftelsen, till Erik Edin och Sonia Gillberg. Edin och fru Gillberg har mycket sakligt kunnat redovisa, som Edin själv uttrycker det, vilket skriande behov det finns av en utbyggd familjevård. Erik Edin säger, och det har han sagt till företrädare för samtliga partier, att stiftelsen dagligdags får rop på hjälp. Människor skriver eller ringer och tigger och ber om en plats i den familjevård som LP-stiftelsen består med. Men stiftelsen kan inte gå alla önskemål till mötes, man har inte plats och resurser — trots att LP-stiftelsen har byggts ut rejält. Både Erik Edin och Sonia Gillberg säger också att man efter någon eller ett par veckor inte vågar ta kontakt med dem som har skrivit eller ringt och bett om hjälp, eftersom det mest tragiska i regel då redan har hunnit hända. Det är viktigt att vi lyssnar på dem som talar utifrån en sådan gedigen erfarenhet som man har inom LP-stiftelsen och som naturligtvis också kan finnas inom andra verksamheter av samma karaktär. Det är också viktigt att samhället försöker att satsa mer på familjevård än vad som vanligtvis har varit, och kanske fortfarande är, fallet. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till motion §0249 samt till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 och 15.

Herr talman! Socialutskottet har behandlat en rad motioner om stöd till organisationer som arbetar för att främja nykterhetspolitiken. Det finns både stora och små organisationer som har hela sin verksamhet uppbyggd kring målsättningen att bredda den alkoholfria sektorn i vårt samhälle. En sådan ideell förening är Föreningen Fruktdrycker. Den gör sig påmind här i riksdagshuset vid Luciafirandet, då vi i föreningen bjuder på alkoholfri glögg. Jag har skrivit motionen §0257 angående det statliga stödet till föreningens arbete för alkoholfria drycker. Många uppfattar Föreningen Fruktdrycker som en försäljningsorganisation. Inget kan vara mera felaktigt. Det vi möjligtvis säljer är informationsmaterial i form av broschyrer, dekaler, video och böcker om alkoholfria alternativ. Men vi säljer inte några drycker. Dem bjuder vi i stället på vid demonstrationer och avsmakningar. Vi erbjuder vårt kunnande. Flera stora arbetsplatser, t.ex. skolöverstyrelsen och Bankföreningen, har senast under 1987 fått vår medverkan med presentation av alkoholfria drycker, mest genom frivilliga insatser. Föreningen Fruktdrycker, som är en riksförening, grundades 1951 av en av riksdagens tidigare ledamöter som insåg vikten av alkoholfritt till måltider och förfriskning. Föreningen fick ursprungligen sitt verksamhetsstöd via den årliga budgetpropositionen. Det första året var anslaget 25 000 kr. Det står i betänkandet att vi får 300 000 kr. i organisationsstöd och därutöver stöd till särskilda projekt. Jag är föreningens ordförande och vet en del om vår ekonomi. Vi fick ett bra anslag för 1987, på 300 000 kr. Men för 1988, när vi samtidigt genomför ett särskilt projekt som kallas Kvinnor och alkohol, gick vårt verksamhetsanslag ned till 195 000 kr. Alla som något ägnat sig åt opinionsoch föreningsarbete inser att det är svårt att tappa en 8 tredjedel av det årliga verksamhetsanslaget. Att genomföra ett projekt är att göra något utöver det vanliga. Och att det behövs mera kunskap om alkoholfritt fick vi i förra veckan bl.a. veta vid en lunch som vi inbjöd till inom ramen för vår kampanj Kvinnor och alkohol. Vi hade räknat med ett femtiotal deltagare. Vid 90 anmälda måste vi säga nej till fler gäster! Föreningen Fruktdrycker ser som sin viktigaste uppgift att informera om det rika utbud av alkoholfria drycker som finns i dag. Och det är vi bra på! Vi följer upp vad riksdagen beslutade år 1977 beträffande alkoholpolitiken här i landet, nämligen att främja konsumtionen av alkoholfria drycker som alternativ till alkoholdrycker. Vi hyllar principen att det när det bjuds också skall bjudas alkoholfritt. Det handlar om valfrihet och omtanke. Att ha en fest och vara värd eller värdinna betyder att man skall tillgodose önskemålen från alla sina gäster. Min motion går ut på att Föreningen Fruktdrycker borde få ha ett fast underkonto till punkten 2 inom anslagsposten H 3 Bidrag till organisationer. Utskottet har avslagit motionen med hänvisning till de årliga anslag som vi genom beslut i socialstyrelsen får för vår verksamhet. Men att ha ett eget underkonto i den årliga statsbudgeten kunde ge en ökad uppmärksamhet åt föreningens arbete. Jag är ganska säker på att socialutskottets ledamöter inser behovet av Föreningen Fruktdryckers viktiga opinionsbildning. För oss vore det emellertid en framgång att kunna planera arbetet med en något större trygghet. Herr talman! Att ha ett särskilt yrkande mot det eniga utskottet ser jag som lönlöst. Däremot finns det anledning för mig att återkomma i ärendet.
Herr talman! Vi i socialutskottet har inte ansett oss kunna förändra den gällande ordningen. Vi håller därför fast vid att Föreningen Fruktdrycker skall kunna få anslaget över socialstyrelsen och att styrelsen därvid får göra den bedömning som sker och den jämförelse som görs med andra som söker bidrag. Jag tror att detta kan vara lika säkert som att så att säga ha en egen anslagspost. Men det är inte främst för att säga detta som jag har begärt ordet, Barbro Nilsson, utan det är för att understryka att Föreningen Fruktdrycker inte är en kommersiell försäljningsorganisation. Jag tror att det behöver sägas. Det är fråga om en ideell organisation som vill föra fram det alkoholfria alternativet och vara opinionsbildande. Föreningen skall alltså behandlas från dessa utgångspunkter och inte betraktas som en organisation som ser till att försäljningen av alkoholfria drycker ökar för att musterierna därmed skall tjäna pengar.

Herr talman! Socialtjänstlagen är en ramlag. Riksdagen har alltid hävdat att det är viktigt att ramlagar utvärderas. Därför betonade riksdagen också när socialtjänstlagen antogs att tillämpningen måste följas upp kontinuerligt. Socialberedningen fick uppdraget att följa upp och utvärdera hela reformen. Trots att delar återstår att utvärdera har regeringen beslutat lägga ned socialberedningen. En del av den uppföljning som återstår har lagts på socialstyrelsen, men dess uppdrag täcker inte hela det återstående fältet. Vi i folkpartiet tycker fortfarande att det är viktigt att det sker en samlad utvärdering av hela socialtjänstreformen och att den bör genomföras med parlamentarisk medverkan. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 angående utvärdering av socialtjänstlagen. Forskning om barn och deras livsvillkor och om alkoholskador berörs i reservationerna 4, 5 och 6. Jag skall här bara påminna om att ca 100 000 barn lever i missbrukarhem, oftast under mycket svåra förhållanden. Ca 75 96 av all misshandel, särskilt kvinnomisshandel, utförs av alkoholberusade personer. Utskottet uttalar att forskning om barn och deras livsvillkor och forskning om alkoholbrukets ekonomiska och sociala skadeverkningar är mycket angelägen — för att sedan hänvisa till några smärre, spridda forskningsprojekt, enstaka seminarier och ”tema Barn” i Linköping, som bl.a. skulle uppfylla behovet av ett forskningscentrum för barn, som folkpartiet pekar på i sin partimotion. Forskningsledaren vid ”tema Barn” i Linköping skriver i ett brev den 25 april 1988 bl.a. följande: ”De små resurser temat förfogar över lägger emellertid hinder i vägen för en mera kraftfull insats. Vi skulle t.ex. gärna anta ett tiotal doktorander, men våra resurser tillåter inte att vi tar så många. Din fråga gäller närmast temats möjligheter att starta forskning om barnet till missbrukaren. Eftersom professorstjänsterna ännu inte är tillsatta är det naturligtvis svårt för mig att uttala mig. Med stor säkerhet kan emellertid sägas att det tar några år att bygga upp en väl fungerande forskningsorganisation. Den viktigaste uppgiften blir också att ge forskarutbildningen stadga och profil. Dessutom dröjer det ju minst fem år innan de doktorander som antas i år kan lägga fram sina avhandlingar. Även om flera av doktoranderna skulle välja att studera barn i missbrukarfamiljer kan därför inte några resultat av en sådan forskning väntas förrän en bra bit in på 1990-talet. Jag bifogar det verksamhetsprogram statsmakterna fick som underlag vid beslutet om att starta Tema Barn. Som framgår av s 2 bör temat försöka granska samhällsutvecklingen ur barnens perspektiv och intressera sig för vanliga barns förhållanden. Under förberedelserna valde vi medvetet bort ”eländet” som forskningsprofil.” Alltså: det verksamhetsprogram som antagits visar att ”tema Barn” inte skall syssla med de mest utsatta barnens livsvillkor. Här framgår tydligt att ”tema Barn” ingalunda kan tänkas infria de stora förväntningar som utskottet har på verksamheten. Det är alltså ytterst tveksamt om det forskningscentrum för barn som alla är överens om behövs skall finnas i anslutning till ”tema Barn”. Även andra alternativ borde prövas. När det gäller forskning om alkoholens skadeverkningar har mycket kompetenta forskargrupper inom barnmedicin, barnpsykiatri, socialmedicin och sociologi utarbetat projektplaner för hur kartläggningen skall kunna genomföras på maximalt ett år. Det är alltså möjligt att på kort tid få fram underlag för erforderliga åtgärder. Men den forskningen kan inte ske via ”tema Barn”. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 6. I reservation 7 berörs forskning om barns skolmiljö. Sedan 1978 omfattar arbetsmiljölagen också skolelever i årskurs 7. Skolöverstyrelsen har utarbetat förslag till tillämpningsföreskrifter, eftersom lagen är en ramlag. SÖ föreslog 1980 att krafttag skulle tas för att alla elever skulle kunna få en dräglig skolmiljö. Men ärendet ligger fortfarande kvar hos utbildningsdepartementet. Det som har hänt på åtta år är att SÖ:s rapport har flyttats från någon byrålåda på socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Under tiden har olika rapporter duggat tätt om de arbetsförhållanden i skolan som barnen får stå ut med och som vore otänkbara för vuxna. Nu senast har vi en redovisning från en temadag om olycksfall i skolan arrangerad av landstingets primärvård i Luleå. Det framkom att antalet olycksfall i skolan fördubblats under den senaste tioårsperioden, att barn skadas oftare när de är i skolan än när de är lediga och att risken är större att barn skadas i skolan än att vuxna skadas på sin arbetsplats. Många av skadorna uppkommer genom våldshandlingar elever emellan. Det är stor skam att 340 anställda forskar om vuxnas arbetsmiljö vid arbetsmiljöinstitutet, medan skoleleverna endast bevärdigas några enstaka smärre forskningsprojekt. Arbetsmiljöinstitutet, som har specialiserat sig på arbetsmiljöforskning — t.ex. olycksfall, buller och miljögifter — bör kunna samordna eventuell befintlig forskning om skolmiljön och ta initiativ till en välbehövlig komplettering. Jag yrkar bifall till reservation 7.

Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar handlar till stor del om forskningsinsatser på det sociala området och inte minst när det gäller alkoholmissbrukets skadeverkningar i olika avseenden. Det har förvisso forskats en hel del om alkohol och om följderna av bruk och missbruk, men det finns fortfarande tämligen vita fält på området. Man vet t.ex. alldeles för litet om de förhållanden som gäller för barn som växer upp i missbrukarfamiljer och om hur dessa barn påverkas på kortare och längre sikt av sina tidiga upplevelser. Vi kunde under en följd av år se en ganska klar nedgång i alkoholkonsumtionen, och man kunde frestas att tro att den trenden var någorlunda stabil. Men så var det inte. Det vet vi nu efter att åter ha kunnat konstatera en viss uppgång i konsumtionen. Det visar att man aldrig får slå sig till ro med vad som redan har gjorts. Det behövs tvärtom ständig aktivitet för att hålla opinionsbildningen levande. Trots att samhället använder sig av en rad instrument för att nedbringa konsumtionen och missbruket, är det helt säkert så att ingenting är mer effektivt än om man med saklig information och propaganda kan påverka människors attityder, och det gäller naturligtvis inte minst den yngre generationens. Men för att man som informatör och som opinionsbildare skall stå på fast grund är det nödvändigt att man har tillgång till aktuella och tillförlitliga forskningsuppgifter. Som jag redan tidigare sagt behöver vi veta mer om situationen för de barn som växer upp i missbrukarfamiljer. Det är en uppfattning som det tycks råda stor enighet omkring. Det har framkommit genom socialutskottets uttalanden men också genom regeringens uttryckssätt i aktuella propositioner. Det är därför något förbryllande att man från majoritetens sida inte vill utnyttja de möjligheter som står till buds för att snabbt få till stånd en forskning på just det angelägna området. Det finns i dag en rad kompetenta forskare inom barnmedicin, barnpsykiatri, socialmedicin och sociologi som redan har gjort det viktiga förarbetet. De har planer framtagna för hur en sådan här kartläggning skall kunna genomföras. Det är därför enligt centerpartiets mening resursslöseri att inte ta till vara en sådan möjlighet. Nu skjuter utskottsmajoriteten i stället frågan på en osäker framtid. Man fortsätter bl.a. att hänvisa till ”tema Barn”, som ju verkligen inte är särskilt relevant. Det har också framgått av Ingrid Ronne-Björkqvists inlägg här tidigare. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Jag yrkar samtidigt bifall till reservation nr 5, som mer allmänt tar upp frågan om angelägna forskningsuppgifter på det alkoholpolitiska området. Från centerpartiets sida har det väckts flera motioner med förslag om forskningsprojekt angående barns hälsa med utgångspunkt i den påverkan olika miljöfaktorer kan ha. Ett exempel är den motion som Marianne Andersson och Jan Hyttring har väckt. Där föreslås att statens miljömedicinska laboratorium i samverkan med några landsting skall genomföra projekt som går ut på att belysa sambandet mellan miljö, levnadsvanor m.m. och vissa sjukdomar hos barnen. Syftet är givetvis att genom ökad kunskap kunna undanröja riskfaktorer. Utskottet är allmänt positivt till motionsförslaget, men varför man ändå avstyrker det framgår tyvärr inte av betänkandet. Vi har behandlat liknande frågor helt nyligen, och centern hade då en reservation. I det här sammanhanget yrkar jag bifall till reservation nr 8. Jag vill slutligen ta upp den fråga som berörs i reservation nr 9, nämligen forskning kring åldrandet. Vi har i Sverige en alltför bristfällig forskning också på det området. Det är egentligen bara under en tioårsperiod som man ägnat sig åt att närmare studera åldrandets sjukdomar. Det finns därför en helt otillräcklig kunskap om t.ex. demenssjukdomarna. Alltför ofta har man jämställt olika demenssymptom och vårdat patienter med sådana på ett likartat sätt, medan det i själva verket har kunnat finnas helt olika bakomliggande orsaker. Med en bättre kunskap på det här området skulle man kunna uppnå bättre behandlingsmöjligheter och en mer adekvat vård för de äldre. Det är viktigt för vårdplaneringen för en växande grupp äldre personer att man kan genomföra ett sådant projekt. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna nr 4, 5, 8 och 9 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tänker beröra en reservation som vpk fogat till det här betänkandet. Det föreligger ett stort behov av forskning kring åldrandet. Den åldrande människan och hennes levnadsvillkor i samhället rymmer problemställningar som kommer att få ökad betydelse. Detta område har dock inte haft den plats i forskningen som är motiverad. I reservation nr 10, som jag vill yrka bifall till, föreslår vi från vpk att man tillför en miljon till verksamheten vid Institutet för gerontologi i Jönköping. Forskningsverksamheten har en beteendevetenskaplig inriktning och är av tvärvetenskaplig karaktär. Samarbete bedrivs med företrädare för andra discipliner och andra forskningsinstitutioner, både nationellt och internationellt. Den tillämpade forskningen är av stor betydelse för verksamheten i det praktiska livet. Den rör förhållanden inom den öppna äldreomsorgen och service och vård på institutioner. Forskningen ger underlag för beslut rörande omsorgen om de äldre i samhället. Den verksamhet som bedrivs vid institutet i Jönköping har alltså stor betydelse för utvecklingen av äldreomsorgen i hela landet. I utskottsbetänkandet talar man om att delegationen för social forskning och forskningsrådsnämnden givits i uppdrag att utarbeta ett samlat program för äldreforskningen. Det är bra, men det står inte i motsatsförhållande till den i reservationen från vpk föreslagna satsningen, utan skulle i stället hjälpa till att få fram mer fakta på detta område. Dessutom skall man först den 15 september 1989 redovisa för regeringen vad man kommit fram till.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 18 behandlas medelsanvisningar till bl.a. socialdepartementet och till forskningsoch utvecklingsarbete. Till utskottets betänkande finns tio reservationer fogade. Forskning inom det sociala området behandlades utförligt för ett år sedan, när forskningspropositionen diskuterades och antogs. I reservationerna nr 1 och 2 begärs en utvärdering av socialtjänstlagen. När riksdagen behandlade propositionen om socialtjänstlagen uttalade socialutskottet att en så omfattande reform borde bli föremål för en systematisk utvärdering. En parlamentarisk beredning borde tillsättas som kunde följa och utvärdera den sociala vårdlagstiftningen. Det gav då riksdagen regeringen till känna. Socialberedningen tillsattes, och den hade som en av sina huvuduppgifter att följa upp och utvärdera socialtjänstreformen. Beredningen har sedan dess avlämnat tio betänkanden. Regeringen beslöt i januari i år att socialberedningens arbete skulle upphöra, och socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av socialtjänstlagen. Uppdraget skall vara slutredovisat i januari 1990. Utskottet anser att en allmän utvärdering av socialtjänstlagen är en mycket omfattande utredningsuppgift. Olika utredningar inom socialtjänstens område har pågått sedan början av 1970-talet, och det är tveksamt om den fortsatta uppföljningen av reformen skall ske på samma sätt. Det kan vara mer angeläget att ta upp frågor där problem i tillämpningen uppträder. Vissa frågor kan lämpa sig för en utredning, medan andra kan hanteras inom ramen för länsstyrelsernas och socialstyrelsens tillsynsverksamhet. Formerna för den fortsatta uppföljningen av socialtjänsten omfattas av socialstyrelsens uppdrag, och man bör därför avvakta tills detta är slutfört och resultatet har redovisats. I två reservationer behandlas behovet av alkoholforskning. Reservation 4 gäller vikten av att förhållanden för barn i missbrukarfamiljer undersöks. I reservation 5 tas upp vikten av undersökningar av vilka medicinska, sociala och ekonomiska skador som åsamkats av alkoholmissbruket. Socialutskottet har vid flera tillfällen uttalat den uppfattningen att det behövs forskning om alkoholens sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och att det är särskilt viktigt att undersöka förhållanden för barn i missbrukarfamiljer. I årets budgetproposition har alkoholforskningen prioriterats. Medel har avsatts för stipendier, dvs. tjänster för alkoholforskning med social-, samhällsoch beteendevetenskaplig inriktning inom områdena alkohol och missbruk samt behandling och rehabilitering. För att få fram en beskrivning av problemområdet, en presentation av aktuell forskning och en diskussion om forskningsbehoven kommer ett seminarium att anordnas i juni där bl.a. forskare och representanter för olika frivilligorganisationer kommer att delta. De teman som också kommer att behandlas är missbrukets konsekvenser för familjer och familjens roll i behandlingsoch rehabiliteringsarbetet. Delegationen för social forskning har också i sin verksamhetsplan prioriterat forskning om missbrukarna, deras familjer och anhöriga. För den familjepolitiska forskningen finns ”tema Barn” vid universitetet i Linköping. Delegationen för social forskning följer med stort intresse uppbyggnaden av ”tema Barn” och institutionens kommande forskningsarbete. I reservation 7 föreslås att det vid Institutet för arbetsmiljöforskning skall tillkomma forskning med speciell inriktning på barns och ungdomars arbetsmiljö i skolan. Arbetsmiljöinstitutet är inte engagerat i projekt på skolmiljöområdet, men forskning pågår redan. Skolöverstyrelsen har i olika skrifter redovisat forskningsprojekt angående barns skolmiljö. Arbetsmiljöfonden har lämnat bidrag till skolmiljöforskning. I reservation 9 tas upp forskning kring åldrandet. Äldreberedningen har Prot. 1987/88:115 pekat på en rad områden som är angelägna för forskningsoch utrednings 5 maj 1988 verksamhet. Beredningen föreslog att forskningsrådsnämnden och delegationen för social forskning skall ges i uppdrag att utarbeta ett samlat program för äldreforskning. Ett sådant uppdrag har också beslutats av regeringen i år. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 september 1989. I reservation 10 föreslås ett anslag för gerontologiforskning med hänvisning till Institutet för gerontologi i Jönköping. Forskningen om äldres levnadsförhållanden och om service och vård till äldre finansieras framför allt av delegationen för social forskning. Andra finansiärer är medicinska forskningsrådet, riksbankens jubileumsfond, byggforskningsrådet samt humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Institutet för gerontologi i Jönköping är en enhet inom Jönköpings läns landsting som bedriver forskning, utbildning och rådgivning. Vid institutet finns sex fasta forskartjänster med beteendevetenskaplig inriktning. Forskningen är tvärvetenskaplig. Äldreberedningen uttalar bl.a. i fråga om forskningsmiljön att det är angeläget att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ och kvantitativ utveckling av äldreforskningen i landet, vilket kräver att en långsiktig forskarkompetens utvecklas. För att bl.a. främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden bör delegationen för social forskning avsätta ett antal forskarstipendier för äldreforskningen, anser äldreberedningen. Gerontologin bör vara ett tvärvetenskapligt kunskapsoch forskningsområde, där olika teorier och metoder tillämpas. En proposition aviseras i maj om den framtida äldreomsorgen, och det har också sagts att aktuella forskningsbehov skall preciseras där. Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Maud Björnemalm säger att utskottet flera gånger har uttalat att det är angeläget att kartlägga situationen för barn i missbrukarfamiljer. Det är riktigt, men det räcker inte alltid med att göra frejdiga uttalanden. Om man tar del av utskottets betänkande framgår det att utskottet visserligen har en ambition i detta sammanhang men att man nätt och jämnt är inne i planeringsstadiet. Det hänvisas till seminarier där dessa frågor skall diskuteras och, som jag har sagt, till ”tema Barn”. Men för ”tema Barn” finns än så länge bara en forskningsledare, och enligt uppgifter tyder ingenting på att forskningsledningen kommer att prioritera just den uppgiften. Det dröjer minst två tre år innan det kommer fram forskningsresultat över huvud taget, och om det till äventyrs skulle komma resultat på just detta område, dvs. barn i missbrukarfamiljer, dröjer det ytterligare minst två år. Det är därför som det är så obegripligt att utskottsmajoriteten fortsätter att avvisa den möjlighet som står till buds när det gäller kompetens, där det har utförts ett förberedande arbete. Jag vill direkt fråga Maud Björnemalm vad anledningen är till att utskottsmajoriteten hela tiden avvisar denna möjlighet. 9 Jag har fortfarande inte fått något riktigt svar på frågan varför utskottsmajoriteten har avvisat motionen som gäller angelägenheten i att forska omkring sambandet mellan barns miljö och barns sjukdomar. Jag hoppas att jag kan få ett klarläggande.

Fru talman! Till Rosa Östh vill jag säga att det på flera håll i landet bedrivs forskning om barn och barns villkor. Däremot finns ingen institution som har till uppgift att samla forskningen om barn. Jag vill också erinra om att ”tema Barn” startade den 1 juli 1987. Enligt propositionens förslag inrättas från den 1 juli i år två professurer för denna forskning. Det tar naturligtvis tid att bygga uppett forskningsinstitut av det här slaget, men jag kan inte inse att det skulle gå fortare om man byggde upp ett centrum för forskning om barn. Om alkohol forskas det också en hel del. Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning har i sin rapportserie våren 1987 redovisat aktuell forskning om alkohol och narkotika. Socialstyrelsen har i rapporten Alkohol och sjukvård bl.a. redovisat dels en undersökning om alkoholbetingat sjukvårdsutnyttjande, dels ett hälsopolitiskt handlingsprogram angående hälsooch sjukvårdens möjligheter att tidigt upptäcka och ta hand om patienter med hög alkoholkonsumtion. Blenda Littmarck är inte nöjd med att socialstyrelsen skall göra en utvärdering av socialtjänstlagen. Jag tycker att man på s. 6 i utskottets betänkande får en ganska utförlig redogörelse för de uppgifter som regeringen gett socialstyrelsen när det gäller denna utvärdering.
Fru talman! När det gäller forskningen om sambandet mellan barns miljö och sjukdomar är det som sägs från utskottets sida mycket fattigt. Man hänvisar till en allergiutredning. En sådan är naturligtvis inte alls heltäckande isammanhanget. Jag tror att det helt enkelt är så att utskottsmajoriteten inte tänkt i de banor motionärerna gjort och som jag redogjort för. Det är förmodligen många miljöfaktorer som kan leda till en rad sjukdomar. Detta problem har man inte alls belyst i betänkandet. När det gäller alkoholforskningen har jag inte alls bestritt att det förekommer sådan. Vad som föranlett reservation 4 är, som jag sade i mitt anförande, den situation som barn i missbrukarfamiljer befinner sig i. Jag vill uppmana Maud Björnemalm att ta kontakt med forskningsledaren för att få bekräftat av honom att det kommer att dröja fem sex år innan man eventuellt uppnått några forskningsresultat på detta område. Om forskningen däremot skulle genomföras på det sätt som föreslagits i motioner från alla oppositionspartier, skulle viktiga resultat kunna föreligga inom ett år. Det är faktiskt en stor skillnad. Om man har ambitionen, vilket hela utskottet säger sig ha, att komma till rätta med dessa frågor, skall man naturligtvis utnyttja det alternativ som ger det snabbaste resultatet.

Fru talman! Jag ställer mig tvekande till påståendet att forskare kan ge garantier för att man skall kunna uppnå resultat inom ett år. I mål och riktlinjer för forskning och forskarutbildning inom ”tema Barn” finns det ingenting som motsäger att verksamheten kan ge resultat inom några år eller inom den tid som forskning när det gäller barn och barns livsvillkor kan ta.

Fru talman! Jag skall tala över två ämnen i detta betänkande, dels om preventivmedlen, dels om rökning och snus. Edgar Borgenhammar skrev för någon tid sedan att det är en medicinsk, social, ekonomisk och politisk skandal att vi ännu inte fått något förslag från regeringen mot rökning. Jag är beredd att hålla med honom. För varje år som går upptäcks nya risker och skadeverkningar av tobaken. Det kan väl hända att man nu mer uppmärksammat tobakens risker, men fortfarande saknas kraftfulla åtgärder för att minska bruket. Och skall frågan om tobaken begravas i ytterligare en utredning så kommer kanske år att gå innan något kan göras. Några saker förtjänar ett påpekande: e Den passiva rökningen har uppmärksammats först på senare år. e Det finns inget rimligt skäl för att barn inom barnomsorgen skall behöva utsättas för passiv rökning och heller inget skäl för att skolbarn inte skall kunna garanteras en helt rökfri skolmiljö och en skola som motverkar en tobaksdebut. e Andelen dagligrökare bland framför allt unga kvinnor har ökat under senare år så att kvinnornas andel nu ligger lika högt som männens. e Storrökarna har också ökat sin konsumtion. År 1970 såldes 10 miljoner cigaretter, och år 1987 var man uppe i 11 miljoner, trots att man säger att konsumtionen har gått ned. Mest beklagligt tycker jag det är att unga lågutbildade kvinnor inom LO-kollektivet röker i så stor utsträckning som till 40 96. Snusningen har ökat. Snuset har ersatt cigaretterna. En av tre män i åldern 18—24 år snusar nu dagligen, och det är en dramatisk ökning sedan 60-talet. 2 400 ton snus i Sverige, och i dag säljs 4 700 ton. Det är alltså en mycket kraftig ökning av snusförsäljningen. Det borde vara självklart att offentliga lokaler skall vara rökfria, och det finns ju rekommendationer om detta. Men det räcker inte. De utvärderingar som VISIR gjort visar att rekommendationerna inte är tillräckliga. Fortfarande har rökaren företräde. Det är dags att upphöja rekommendationen till en bindande regel. Man borde också — det är min personliga åsikt — överväga om inte en åldersgräns borde gälla för inköp av en så hälsofarlig produkt som cigaretterna ju faktiskt är. En annan personlig reflexion är att man också borde överväga om inte cigaretter skulle säljas i speciella butiker. Dessutom måste prisinstrumentet användas för att pressa ner konsumtionen. I reservation 1 krävs att barn som vistas i barnomsorg skall ha rätt till en rökfri miljö och att skolbarn också skall garanteras en rökfri skolmiljö. Ett minimikrav är att dessa två områden borde garanteras vara rökfria, men inte ens det har utskottet kunna godta. Man hänvisar till socialstyrelsens rekommendationer och säger att det i och för sig är angeläget att miljön görs rökfri — men inget annat. Man hänvisar också till en uppföljning, men det ger ju i sig inte våra barn någon rökfri miljö. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 4. Så till preventivmedlen. Vpk har under många år krävt en utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen för att på så sätt förebygga behovet av aborter. Antalet aborter har hållit sig konstant under en längre tid, men på senare år har en ökning skett. År 1986 gjordes 33 090 aborter och år 1987 var man uppe i 34 486. Det är alltså en ökning med 1 396 aborter, och denna ökning slår också igenom i ungdomsgrupperna. Det finns all anledning att försöka begränsa antalet aborter. Det finns stora brister i preventivmedelsrådgivningen, både vad gäller kvantiteten och kvaliteten i rådgivningen. 1980 års abortkommitté, som jag hade förmånen att tillhöra, anser i sitt betänkande Familjeplanering och abort när det gäller den kvantitativa delen av rådgivningen att ambitionsnivån bör ligga på 500 besök årligen per 1 000 fertila kvinnor. Då skulle man också nå de kvinnor som inte har sin preventivmedelsfråga löst. Det är också vid denna nivå, dvs. att ge varannan kvinna preventivmedelsrådgivning, som en verklig abortförebyggande effekt kan uppnås. I dessa beräkningar från abortkommittén ingår ingen individuell preventivmedelsrådgivning till män, utan beräkningen är baserad på enbart kvinnor. Fortfarande är 25 90 av alla fullföljda graviditeter oplanerade. Jag tycker att det är en mycket hög siffra. Vart fjärde barn som föds är således oplanerat. Det betyder att man inte har tänkt sig något barn. Det blev en graviditet därför att man inte använde något preventivmedel eller inte hade något som fungerade. Denna siffra presenterades också av abortkommittén. Den gäller förmodligen även i dag. En stor del av de barn som föds är således oplanerade. Därmed vill jag inte säga att dessa barn inte skulle vara välkomna eller att föräldrarna inte skulle glädjas åt barnet eller åt graviditeten. Från början var det emellertid en oplanerad graviditet av någon anledning. Jag tror att det Prot. 1987/88:115 mestadels beror på dåligt fungerande preventivmedel. S maj 1988 En utbredd preventivmedelsrådgivning, tillgång på preventivmedel och ekonomiska möjligheter för preventivmedelsanvändning är grundläggande faktorer när det gäller att nedbringa antalet aborter i vårt land. Abortkommittén påvisar i sitt betänkande att ansvaret för familjeplaneringen och födelsekontrollen till största delen åvilar kvinnorna. Ett sätt att stimulera användningen av preventivmedel är att göra dem kostnadsfria. Jag tror att det skulle finnas ett positivt samband mellan att göra preventivmedlen gratis och arbetet med att få ner antalet aborter. Preventivmedel och rådgivning borde vara gratis. Det skulle både individerna, kvinnorna och männen, och samhället tjäna på. Tidigare utgick en särskild ersättning till landstingen för preventivmedelsrådgivning. Detta bidrag har numera ersatts av ett schablonbidrag för landstingens hela hälsooch sjukvårdsverksamhet. Det föreligger en stor risk för att den önskvärda utbyggnaden av preventivmedelsrådgivningen inte kommer till stånd. Vpk anser att man skall återinföra det specialdestinerade bidraget för denna verksamhet i landstingen. Vi menar dessutom att socialstyrelsen måste få de resurser som behövs för att kunna följa, bevaka och samordna det abortförebyggande arbetet. Numera saknas den tidigare kopplingen mellan mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning å ena sidan och den abortförebyggande upplysningen å andra sidan. Det behövs ett intensifierat upplysningsarbete i sex och samlevnadsfrågor i vid bemärkelse. Preventivmedelskunskap är en viktig del av det. Den begränsade samlevnadsundervisning som nu bedrivs är mer inriktad på teknisk information än på samtal om andra aspekter på samlevnad, såsom t.ex. känslor och relationer. Elevernas möjlighet att få insikt om homosexualitet är också nästan helt obefintlig. I cancerkommitténs betänkande redovisas att sexualvanorna kommer på tredje plats när det gäller orsaken till cancer. Mycket tid måste också ägnas åt denna del av samlevnadsundervisningen. Läkare — gynekologer — och barnmorskor är bäst lämpade att förmedla undervisning i denna del. Vpk menar att det måste skapas förutsättningar för att dessa specialister skall kunna beredas möjlighet att medverka i denna del av undervisningen i sex och samlevnad. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.